Herr talman! Jag vill tacka klimat och miljöministern för svaret på min interpellation. Så här på den internationella miljödagen känns en debatt om Sveriges politik inför klimattoppmötet i Paris lite extra angelägen. Den är också extra angelägen eftersom vi vet att klimatförändringen troligen är värre än vad forskarna i FN:s klimatpanel tidigare har pekat på. I dag publiceras en rapport i den vetenskapliga tidskriften Science som pekar på att uppvärmningen tycks gå fortare än vad man tidigare har talat om och att den paus på 15 år som man har talat om inte finns. Detta ger i alla fall mig en tydlig signal om att det behövs länder som driver på i de internationella klimatförhandlingarna. Precis som klimatministern säger har vi i Sverige mycket gott renommé internationellt, och jag vill att vi ska fortsätta vara ett pådrivande land. Då både jag och Åsa Romson har varit på flera av de internationella toppmötena har vi lyssnat på företrädare från utvecklingsländerna, Bangladesh, Bolivia och örikena i Stilla havet, till exempel Tuvalu, som vädjar till de industrialiserade länderna att gå längre än man tidigare har gjort. På toppmötet i Lima i Peru i fjol bestämde man just att alla länder ska presentera klimatbidrag, så kallade INDC - en omöjlig förkortning egentligen - inför klimattoppmötet. Här i min hand har jag EU:s klimatbidrag inför toppmötet. Det är knappt fem A4-sidor där man egentligen bara säger att EU åtar sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent. Man säger ingenting om hur ny teknik ska föras över till utvecklingsländerna. Man säger inget om hur mycket pengar EU och EU:s medlemsländer ska föra över till de utvecklingsländer som drabbas av våra utsläpp. Man säger ingenting om hur man ska samarbeta med de fattiga länderna i den viktiga frågan om klimatanpassning. Vi vet att i många utvecklingsländer finns klimatförändringen redan här och nu, med enorma katastrofer som följd. När jag nu har frågat klimat och miljöminister Åsa Romson om inte Sverige borde komma med ett eget klimatbidrag som går utöver de fem A4-sidor som EU har lagt fram får jag svaret: Nej, det ska vi inte göra. Jag tycker att det är märkligt.

Åsa Romson, ska det verkligen vara så att Sverige inte ska vara mer än blott ett eko från Bryssel i klimatpolitiken? Jag hoppas inte det. Jag vill att regeringen lämnar in ett eget klimatbidrag som går utöver och kompletterar EU:s klimatbidrag inför klimattoppmötet i Paris. Så kan vi verkligen driva på i klimatförhandlingarna. Borde vi inte göra det?

Herr talman! Både du och jag var på klimattoppmötet i Lima i Peru i fjol, Åsa Romson. Jag träffade då människor som berättade att staden Lima får sitt färskvatten från de andinska bergen en bit ovanför. Det är floder som rinner ned till Lima och förser staden med vatten. Nu säger de att det blir mindre och mindre färskvatten som kommer till Lima, och människor börjar nästan gripas av panik. De stora glaciärerna börjar smälta. Snart finns det inte mycket vatten kvar, för det återskapas inte så som det brukar under vinterhalvåret. Detta är ett konkret exempel på det man brukar kalla klimatanpassning. Vi måste hjälpa de människor som redan drabbas av klimatförändringen här och nu. Om inte EU säger ett dyft om klimatanpassning i sitt bidrag inför klimattoppmötet i Paris måste någon annan göra det, så att någonting händer. Men då får jag höra att EU ska tala med en röst och att samarbetet förstörs om ett land inom EU säger att man vill lite mer än vad EU-rösten säger på de knappa fem A4-sidorna. Jag är inte så säker på att det är på det viset, Åsa Romson. Jag tror att det kan vara precis tvärtom och att modiga länder kan stå upp och säga: Hör ni, kamrater i den här organisationen som kallas EU, det här håller inte. Att bara presentera något som inte säger någonting om ny teknik eller mer pengar till utvecklingsländerna eller om hur de ska få hjälp att anpassa sig till det förändrade klimatet håller inte. Därför lägger vi fram detta förslag för att visa på hur vi i Sverige vill gå före och dra med oss andra industriländer så att vi kan ta vårt historiska ansvar för klimatförändringarna. Jag skulle vilja veta om du har pratat med dina kollegor i EU, Åsa Romson. Är det helt förbjudet att lämna in ett klimatbidrag inför toppmötet som går utöver och kompletterar - inte går emot eller saboterar - det förslag EU lämnat in? Jag har försökt ta reda på detta genom riksdagens utredningstjänst. De konstaterade att det inte finns något juridiskt som säger att vi inte kan göra det. Jag tror verkligen att detta skulle kunna driva på både EU och klimatförhandlingarna som sådana. Du talade om att det är bara är tomma ord i FN och att det bara är papper som lämnas in till FN, Åsa Romson. Jag förstår ärligt talat inte vad du menar. Det är de bidragen som ska ligga till grund för klimatförhandlingarna. FN:s klimatsekretariat kommer att analysera alla klimatbidrag som lämnas in och sedan säga huruvida de håller eller inte för att vi ska kunna hålla oss under en temperaturhöjning på 2 grader. Detta är vad det handlar om, och det är otroligt viktigt. Det som Åsa Romson sa i svaret till mig, att regeringen vill att EU ska skärpa sina klimatmål, är bra. Dock ska det kunna göras genom uppköp av internationella krediter, trots att både ditt och mitt parti, Åsa Romson, i valrörelsen för ett halvår sedan var överens om att vi inte ska uppnå våra klimatmål genom att köpa upp osäkra utsläppskrediter i andra länder. Om vi pratar om att vi ska minska våra utsläpp med 40 procent här eller med 50 eller 60 procent på EU-nivå ska vi göra det på hemmaplan, inte genom uppköp av osäkra krediter. Vad var det som gjorde att Miljöpartiet svängde i denna fråga och nu börjar förlita sig på osäkra utsläppskrediter?

Herr talman! Jag skulle vilja börja i den sista delen, nämligen uppköp av utsläppskrediter. I och med dagens system kan ett iland betala för utsläppskrediter i ett utvecklingsland och tillgodoräkna det som om man hade gjort utsläppsminskningar i sitt hemland. Det innebär att man har ett klimatmål men i själva verket betalar lite pengar för att någon annan ska göra jobbet. Nu säger klimat och miljöministern att krediter ska kunna användas men att de inte ska användas för att nå våra nationella mål. Det är bra. Då är vi hyfsat överens. Men då undrar jag, Åsa Romson, varför du säger att regeringen vill höja klimatmålet på EU-nivå till 50 procent och att det ska kunna göras genom uppköp av internationella krediter. Då höjer man ju inte klimatmålet. Då kan du väl i stället säga: Dessutom vill vi att EU ska köpa krediter för 10 procent. Det är en helt annan sak. Vi vet också att det inte ens finns så många miljontals krediter att köpa i världen, ifall EU skulle köpa alla sådana utsläppskrediter som motsvarar 10 procent. Här tycker jag att något skorrar falskt i regeringens argumentation. Klimat och miljöministern får gärna tydliggöra den punkten - om 50 procent ska åstadkommas helt och hållet inom EU, då det är en verklig ambitionshöjning, eller om det ska göras med krediter, då jag inte ser det som en ambitionshöjning. Jag tycker att det är positivt att Sverige driver på och kommer att driva på i frågor om anpassning, finansiering och tekniköverföring, allt det som utvecklingsländerna efterfrågar och behöver. Jag hade önskat att Sverige också hade lagt in det i ett separat klimatbidrag till toppmötet. Det är bra att Sverige driver på, men vi borde kunna göra mycket mer.